Herr talman! Det är kanske förståeligt och förlåtligt om man under remissdebattens andra dag lyssnade litet slött och förstrött till de olika anförandena. Man lystrade till när någon talare använde en formulering som man tyckte var välfunnen. Själv lystrade jag till när en av kollegerna här i kammaren avslutade sitt anförande — som hade handlat om olika arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska problem i vårt land — med en travestering av det bekanta uttalandet av romaren Cato, som jämt tjatade om att Kartago borde förstöras. Talaren slutade alltså med orden: ”För Övrigt anser jag att det här landet bör ha en samlingsregering.” Jag skulle kunna ha använt samma metod och inskränkt mitt inlägg i denna fråga till en enda mening: För övrigt anser jag att ortsgrupperingen av de statsanställdas löner bör raseras. Det hade också varit befogat därför att det knappast i denna debatt kan föras fram några nya argument. Senast har detta ärende diskuterats vid höstriksdagen i fjol. Det är bara en sak som jag i detta sammanhang vill ta fram. Jag vill tolka utskottets skrivning på det sättet att man från majoritetens sida är överens med reservanterna i sak, att man anser att det är felaktigt att ha en ortsgruppering av lönerna. Det skulle vara bra om herr Fagerlund, som företräder utskottsmajoriteten och kommer upp i talarstolen efter mig, kunde vitsorda att min tolkning är riktig. Jag har kommit till det resultatet därför att utskottet anför att motiveringen till avslaget är av principiell natur. Vad vi alltså är oense om — ifall vi är ense i sak — är om riksdagen över huvud taget skall göra ett uttalande i en lönefråga, eftersom vi har en särskild lönedelegation, som sköter de ärendena för riksdagens del, och avtalsverket som företräder staten som arbetsgivare. Vi anser att det inte kan vara fel att riksdagen, som ytterst är att betrakta som arbetsgivare och som har att anvisa medel till lönerna, också uttalar en uppfattning om hur den vill att ifrågavarande lönesystem skall vara utformat. Vi har fördenskull från centerhåll återkommit med motionskravet att ortsgrupperingen skall upphöra. Jag hoppas alltså att vi kan få en bekräftelse från herr Fagerlund på att vi verkligen är överens i sak. Jag skulle vilja uttrycka mig på det sättet att det, om inte majoriteten kan acceptera ett riksdagsbeslut av formella skäl, ändock med de kanaler som står till förfogande vore möjligt att låta avtalsverket vid de kommande förhandlingarna ta upp denna fråga för att få den nuvarande ordningen ”bortopererad”. Då skulle man kunna genomföra det som vi annars år efter år nödgas kräva här i riksdagen, nämligen att ortsgrupperingen av de statsanställdas löner avskaffas. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen av herrar Stridsman och Mattsson i Skee.
Herr talman! Herr Mattsson i Skee anspelade i sitt anförande på ett känt ord av Cato. Låt mig säga att den diskussion vi nu för påminner något om Särimner i den gamla asasagan. Visserligen avfärdar vi inte denna motion mer än en gång om året, men jag har en känsla av att den kommer tillbaka nästa år och att den omedelbart efter riksdagsbehandlingen i dag kommer att stoppas in på centerpartiets kansli i facket för motioner som skall väckas vid 1973 års riksdag. Det är alltså fråga om en gammal bekant, och det är svårt att anlägga några synpunkter på den. Det skulle bara bli upprepningar, om jag uppehöll mig vid detta någon längre stund. Med anledning av herr Mattssons direkta fråga om vi är överens om att dyrortsgrupperingen skall avskaffas kan jag helt kort hänvisa till vad jag sade i debatten den 24 november, där jag pekade på det fackliga arbete som jag har bedrivit och fortfarande bedriver. Den fackliga rörelsen har gått in för att nedbringa antalet dyrortsgrupper från förutvarande fem till för närvarande bara två. Det är av principiella skäl som vi har gjort vårt ställningstagande i denna fråga. Jag anser inte att riksdagen skall ge direktiv i detta sammanhang. Jag vill bara säga att ortsgrupperingen är en förhandlingsfråga och att riksdagen i samband med att statstjänstemännen fick förhandlingsrätt inrättade sin lönedelegation för att på riksdagens vägnar utöva inflytande på förhandlingar och godkänna träffade avtal. Med hänsyn till detta är det inte riktigt att riksdagen gör för arbetsgivaren bindande uttalanden för kommande avtalsförhandlingar.

Jag tror emellertid inte att riksdagen är redo att göra ett sådant uttalande. Med kännedom om hur det går till när man vid förhandlingarna bedömer vilka krav som skall prioriteras anser jag att man inte skall göra detta. Med hänvisning till vad jag nu sagt ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det kan kanske vara bra att ha en galt att slakta varje dag, som man gjorde med Särimner. Vi har emellertid inte något intresse av att år efter år väcka en motion i denna fråga, utan vad vi är angelägna om är att den som vi tycker felaktiga ortsgrupperingen av statstjänstemännens löner skall upphöra. Därmed skulle också våra motioner i denna fråga kunna upphöra. Jag tyckte att jag inte fick något klart besked av herr Fagerlund om den verkliga inställningen till den här frågan. Han går tillbaka till det formella förfarandet att man inte skall ge några anvisningar. Jag tror att vi alla här i kammaren har klart för oss vilken uppfattning regeringen såsom arbetsgivare har och vilken uppfattning avtalsverket har om hur lönefrågorna skall hanteras. Det rör sig där säkert inte om någon sorts tankeöverföring, utan det är nog mera konkreta diskussioner om hur lönefrågorna skall skötas. Det borde därför i och för sig inte finnas något hinder för riksdagen att göra detta uttalande. Frågan lär också ha varit föremål för behandling i lönedelegationen och då icke av socialdemokraterna ha prioriterats såsom en särskilt angelägen ändring i lönesystemet. I så fall kanske inte den av mig förutsatta enigheten i sak förefinns, och då är det ju inte bara ett formellt avstyrkande som majoriteten gör utan ett reellt, eftersom man inte har samma uppfattning som vi beträffande själva sakfrågan.

Herr talman! Skillnaden mellan herr Mattsson i Skee och mig torde vara att jag inte anser att det är enbart arbetsgivaren som skall ha inflytande över vilka krav som skall ställas i en avtalsförhandling. Jag anser att även de anställda inom de statliga verken och myndigheterna skall kunna lägga sina synpunkter på hur förhandlingarna skall skötas.

Herr talman! Låt mig helt kort få säga följande i denna fråga. Vi har, som framgår av redogörelsen för lönedelegationens verksamhet förra året, från folkpartiets ledamöters sida varit med på en reservation för ett uttalande om dyrortsgrupperingens avskaffande. Detta var inför förhandlingssituationen. Vi står fast vid den uppfattningen i sakfrågan. Men lika klart är att vi inte anser, att riksdagen i ett ensidigt uttalande skulle bryta ut en av de här frågorna som det skall förhandlas om och där den ena parten inte kan göra sig hörd. Vi anser att när den här frågan skall behandlas, skall också löntagarna sitta med vid bordet. Förhandlingsrätten måste enligt vår mening bestå i att löntagarna själva får vara med när frågan behandlas. Det är därför, herr talman, som jag också vill yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottet har i sitt betänkande över centermotionen 590 sagt att en övergripande parlamentarisk utredning med uppgift att behandla jämlikhetsproblemen inte är någon framkomlig väg om man önskade nå resultat. Jag har svårt att förstå denna inställning. Centern anser de jämlikhetspolitiska strävandena så viktiga att vi funnit det naturligt att en parlamentarisk kommitté skulle få utarbeta förslag till ett övergripande handlingsprogram. Vi menar att det inte räcker att endast tala om jämlikhet, även om debatten som sådan har ett värde. De som ansluter sig till principen om alla människors lika värde borde självfallet följa upp denna principiella inställning och förorda ett program för jämlikhetspolitiken. Vilka åtgärder man än vidtar i det politiska livet måste det övervägas vilka konsekvenser på kort och lång sikt som olika lösningar har från jämlikhetssynpunkt. Av grundläggande betydelse för jämlikhetspolitiken är den regionala fördelningen av samhällets tillgångar. Den situation vi har i dag har präglats av stark koncentration, vilket omöjliggör för många människor att tillgodogöra sig olika värden. Detta gäller människorna i såväl tätorterna som glesbygden. Jämlikhetspolitiken behöver i dessa avseenden inte innebära att alla regioner skall vara precis lika, utan den bör ha en sådan inriktning att alla människor ges möjlighet att välja fritt mellan olika bostadsorter och därmed också välja kulturella eller andra värden. Inkomstutjämningen ser vi från centern som mycket viktig när det gäller att förverkliga den jämlikhetspolitiska målsättningen. De ekonomiska förhållandena är avgörande för människornas möjligheter att tillgodogöra sig olika värden i samhället. Det är just mot denna bakgrund som vi anser att skattepolitiken måste vara ett huvudmedel för jämlikhetssträvandena. Det gäller att samordna de politiska insatserna på ett sådant sätt att jämlikhetsmålsättningen främjas. De medel man har till förfogande är förutom skattepolitiken också utbildningsoch socialpolitiken, vilka är av stor betydelse. Vi ser det också som en jämlikhet att de regionalpolitiska, näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatserna motiveras utifrån jämlik hetsmålet.

Jag ställer mig också frågan: Varför skulle det inte ankomma på samhället att ta ställning i frågor som har betydelse för de enskilda människorna? Samhället har ju tagit ställning, har program för regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik, jordbrukspolitik och bostadspolitik. Handlingsprogrammen utesluter inte debatt i kammaren; meningsskiljaktigheter finns inom ramen för programmen. Vad som kanske är litet förvånande i detta sammanhang är att utskottets majoritet inte kan tänka sig ett programarbete av detta slag och att det kan överlåtas på en parlamentarisk kommitté. Vi har liknande erfarenheter när det gäller behovet av ett program för näringspolitiken. När centern här i riksdagen för fram tanken på att samhället bör skaffa sig ett program för jämlikhetspolitiken eller för näringspolitiken får vi till svar att varje parti och inte samhället bör utforma det. Men frågan är om man inte nu från socialdemokratiskt håll är på väg mot en ändring på den här punkten. I helgen fick vi från Nordiska rådet i Helsingfors höra att statsminister Palme föreslagit program för att trygga den fulla sysselsättningen och öka inkomststandarden i Norden. Statsministern vill att Norden skall utforma ett gemensamt handlingsprogram för närings-, regionaloch miljöpolitik. Enligt formuleringen i radions TT-meddelande — det kan jag personligen intyga, eftersom jag lyssnade på det — skulle statsministerns förslag ha gällt ett jämlikhetspolitiskt program. Oavsett detta är tydligen en sinnesförändring på väg när det gäller värdet av just sådana övergripande handlingsprogram som vi har föreslagit. Jag tycker att det är tillfredsställande att den främste representanten för socialdemokratin här i landet, statsminister Olof Palme, är inne på samma mening som vi har framfört i reservationen och i den motion som har väckts från centerhåll. Man kan bara fråga sig: Varför skulle det inte vara lämpligt med ett handlingsprogram för samhällets jämlikhetspolitik i vårt land när det samtidigt anses som önskvärt för hela Norden med ett övergripande program som omfattar jämlikhetspolitiska strävanden? Som jag sade tidigare innebär samhällets handlingsprogram självfallet inte att partierna upphör att diskutera frågorna. De politiska partierna får emellertid inte låta sig nöja med att diskutera sig fram till en programskrift. De har en skyldighet att överföra programmen till de politiskt beslutande organen. Det är där riktlinjerna för samhällets utveckling skall fastställas. Genom en sådan konkretare debatt kan de jämlikhetspolitiska problemställningarna lyftas fram och samhällsutvecklingen präglas av jämlikhetsmålsättningar. Jag vill i det här sammanhanget slutligen säga att en sådan parlamentarisk kommitté för samhällets jämlikhetspolitik som vi har föreslagit i reservationen, vilken bygger på centerns partimotion, givetvis bör hålla kontakt med pågående detaljutredningar.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

Herr talman! Jag har i ett särskilt yttrande gett till känna att jag inte delar utskottets mening att låginkomstutredningen slutfört sitt arbete. Det sägs att utredningsarbetet i låginkomstfrågor skall föras vidare sedan låginkomstutredningens arbete avslutats. En sakkunnig har tillsatts för att bl.a. undersöka hur fördelningsstudier av det slag som låginkomstutredningen utfört skall läggas upp i framtiden. Det har således konstaterats att låginkomstutredningen slutfört sitt arbete. Den sakkunnige skall fortsätta låginkomstutredningens arbete enligt de direktiv som har getts. Då måste man ju ställa frågan: Var det något fel på det utredningsarbete som delredovisades från låginkomstutredningen? Om det inte var något fel på utredningsarbetet, varför fick då inte låginkomstutredningen fortsätta och slutföra sitt arbete? De direktiv som har getts till den sakkunnige är ganska intressanta, och jag skall faktiskt citera vad direktiven innehåller. De lyder som följer: ”För att klargöra vilken statistik och annan information som krävs för att fortlöpande belysa fördelningen och utvecklingen av centrala välfärdskomponenter bör den sakkunnige inventera forskningsresultat samt tillgänglig statistik och annan löpande information på detta område.

Vid fullgörandet av uppdraget skall den sakkunnige samråda med bl.a. statistiska centralbyrån och institutet för arbetsmarknadsfrågor respektive det av riksdagen beslutade institutet för social forskning. Uppgifter om statistik och forskning rörande välfärdsmätningar i andra länder bör inhämtas i syfte att utländska erfarenheter skall tillvaratas.” Det är således de direktiv som den sakkunnige har fått att arbeta efter. Det talas mycket om utforskning och fördelningen av välfärden i vårt samhälle, och det är väl helt klart att även låginkomstutredningen hade det som uppgift och utgångsläge. Jag föreställer mig att direktiven var ungefär liknande. Av de delbetänkanden som låginkomstutredningen avgivit framgår klart att välfärdens fördelning skett på ett sätt som många säkerligen inte kunnat tro.

De siffrorna gällde således inkomstläget 1968. Det finns många andra intressanta delresultat i de delbetänkanden som avlämnades. Jag skall inte närmare gå in på dem här. Men jag tror inte att det var fel på vare sig direktiven eller utredningsarbetet. Det var väl snarare de resultat som lades fram som var så avskräckande att man omedelbart stoppade den här utredningen. Den nakna sanningen att stora delar av löntagarna inte ens kunde livnära sig på den inkomst de fick genom sitt arbete trots att de arbetade hela året som heltidsanställda är givetvis en obehaglig läsning för de ansvariga. Den är väl obehaglig också för dem som har den ekonomiska makten i samhället — privatkapitalet — som försöker att överskyla klassklyftorna och tala om att vi är allt närmare det klasslösa samhället, att arbetarna får större och större insyn och att man har genomfört företagsdemokrati både här och där. Men det faktum att nära en halv miljon människor befann sig i denna situation och att samhällets resurser ingalunda har fördelats rättvist kunde utredningen konstatera. Detta har väl också varit en fingervisning till den fackliga rörelsen, som högljutt har talat om jämlikhet och en rättvisare fördelning av samhällets resurser. Den av LO förda s.k. solidariska lönepolitiken kom i en mycket dålig dager. Den har ju pågått mycket länge, och delbetänkandet gav vid handen att någon mera solidarisk fördelning av samhällets resurser till förmån för de lågavlönade hade man inte åstadkommit, trots att man hållit på i decennier på den vägen. I de nya direktiven sägs det att man skall utarbeta förslag till andra former för analyser av fördelningen av välfärden. Man måste alltså konstatera att den som gett de nya direktiven inte har varit nöjd med de former som låginkomstutredningen har använt sig av. Det vore värdefullt att få ett förtydligande på den punkten. Är de nya direktiven avsedda att i första hand inrikta den sakkunniges arbete på hur välståndet fördelar sig och i andra hand på hur nöden och fattigdomen har gripit allt starkare tag om större grupper i samhället? Många i den här församlingen vill väl inte skriva under på att nöd och fattigdom förekommer i vårt s.k. välfärdssamhälle. Jag vill dock med fullt allvar hävda att det förekommer både nöd och fattigdom. Det har visat sig att de sämst ställda inte är några små grupper längre — det är stora grupper av löntagare som inte får sina inkomster att täcka de nödvändigaste utgifterna för sitt uppehälle, trots att de arbetar heltid och året runt. När hyresvärdarna tillgriper vräkningar för att hyran inte kan betalas, när allt större del av inkomsten, speciellt hos barnfamiljerna, går till hushållens matkonto, när inkomsten av arbete på heltid inte räcker utan socialbidrag måste tillgripas — då kan man tala om både fattigdom och nöd. Det finns många grupper i samhället som upplever sin situation just på det sättet. Det behövs en helt annan politik än den nuvarande för att skapa rättvisare och drägligare förhållanden för dem som har det sämst ställt. Vi är inom vårt parti medvetna om — det har vi deklarerat i både motioner och interpellation och inte minst från denna talarstol — att jämlikhet, hur mycket man än talar om den, kan inte uppnås under nuvarande samhällssystem. Det måste ett annat, rättvisare system till för att klara detta — ett socialistiskt system där man har hand om hela samhällsapparaten, om samhällets alla resurser. Då kan man få en rättvisare fördelning. Men det hindrar ju inte att riksdagen beslutar om åtgärder som väsentligt skulle förbättra barnfamiljernas och de lågavlönades situation. Förslag till sådana åtgärder har inte saknats. Vänsterpartiet kommunisternas krav skulle, därest det godkändes av riksdagen, förbättra de lågavlönades ekonomiska situation väsentligt. Jag vill bara här helt flyktigt nämna några av kraven. Vi kommer att få diskutera dem mera ingående senare. Vi har föreslagit en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet, förstatligande av byggnadsmaterialindustrin och en rad andra åtgärder som skulle göra det möjligt att bygga billigare och bättre bostäder. Vi har också föreslagit åtgärder som skulle göra det möjligt att sänka hyrorna i nu befintliga hyreshus, exempelvis genom ett kommunalt övertagande. Ett annat förslag som vpk ställt och som skulle få omedelbar positiv verkan på den ekonomiska situationen för dem som verkligen är i behov av det är förslaget om slopande av momsen på livsmedel. Ytterligare en åtgärd som vi ansett vara nödvändig är att återinföra prisstoppet för att hindra prisstegringarna. Man kommer inte ifrån att det prisstopp som vi tidigare hade, även om det inte var effektivt, ändå var en större broms på prisstegringarna än den nuvarande priskontrollnämnden kan vara, när vi inte har prisstopp. Många andra kommunistiska initiativ skulle här kunna räknas upp; de siktar alla till ökad jämlikhet på arbetsmarknadsoch arbetsmiljöområdet, och detta gäller över huvud taget på alla samhälleliga områden där vi har motionerat. Vi skulle kunna göra på samma sätt som centerpartiet har gjort i sin motion och i reservationen. Där har centern räknat upp ett 27-punktsprogram för jämlikhet, vilket spänner över nära nog samhällets alla områden. Det är bara försvaret som inte nämns där. Det är kanske ett känsligt område. Om centern menar allvar med sina 27 punkter — vilket jag tror att man gör — och verkligen vill ha sitt program genomfört förväntar vi oss också att partiet kommer att stödja en rad kommunistiska motioner och de krav som vi ställt. Många av de förslag vi lagt fram sammanfaller nämligen med centerns yrkanden. Det är bara den skillnaden att vi också har anvisat varifrån pengarna skall tas. Vi har föreslagit att försvaret skall prutas ner med 2 miljarder. Vi har också föreslagit väsentliga skatteskärpningar på stora förmögenheter och även anvisat andra inkomstkällor till förmån för dem som har det sämst ställt i samhället. Jag hoppas att centern kommer att stödja de förslagen, ty det är ju meningslöst att ställa förslag om man inte har täckning för dem.

Herr talman! Jag skall här inte initiera till någon stor jämlikhetsdebatt. Vi får säkert andra tillfällen att diskutera de frågorna. I stället skall jag säga några ord, dels om låginkomstutredningen och dess arbete, dels om centerpartiets krav på en parlamentarisk utredning om jämlikhetspolitiken. Låginkomstutredningen tillsattes som bekant i december 1965 och avslutade sitt arbete under 1971. Under de sex år som utredningen arbetade gjorde den ett utomordentligt omfattande kartläggningsarbete. Man presenterade inte mindre än, vill jag minnas, 15 olika betänkanden och rapporter, och nu frågar herr Hallgren: Var det något fel på det arbetet? Nej, givetvis inte. Det var ett utomordentligt fint kartläggningsarbete. Men vad det nu gäller är att försöka ta ett praktiskt grepp om det här materialet och få fram konkreta förslag. Säg gärna att det gäller att ta ned frågorna från det teoretiska till det praktiska planet. Den uppgiften har man överlåtit till en arbetsgrupp på departementsnivå. Utredningsarbetet har så att säga tagits ned på jorden, och man skall försöka utforma de praktiska förslagen. Arbetsgruppen håller på att sammanställa och utvärdera materialet och kommer så småningom att presentera sina förslag. Sekreterare Per Holmberg är knuten till denna grupp med uppgift att undersöka hur studiet av fördelningsfrågorna skall läggas upp i framtiden. Det pågår alltså på olika sätt och på olika håll ett omfattande arbete när det gäller just dessa mycket stora frågor. Det är mot den bakgrunden som utskottsmajoriteten anser att det för närvarande inte finns anledning att tillsätta en ny låginkomstutredning av den typ som föreslås i motionen. Jag vill understryka att vi säger ”för närvarande”; vi binder oss givetvis inte för all framtid på den här punkten. När det sedan gäller centerpartikravet om en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för jämlikhetsfrågorna vill jag påminna om att fjolårets riksdag med betryggande majoritet avslog en liknande motion från centerpartiet. Man kan konstatera att centerpartiet även i år står ensamt bakom det kravet i utskottet. Utskottsmajoriteten anser helt enkelt att det är en uppgift för varje parti att utifrån sin grundsyn utarbeta egna handlingsprogram där man lägger in de egna värderingarna i dessa viktiga frågor. Så har vi gjort inom socialdemokratin, där vi tillsammans med LO i en gemensam arbetsgrupp kommit ett bra stycke på väg. Vi är inom vårt parti medvetna om att om vi skall kunna skapa större jämlikhet i det dagliga livet, så krävs det vissa saker. Bland annat får vi inte väja för direkta ingrepp i inkomstoch förmögenhetsbildningen. Vi måste säkert också göra mycket kraftiga ingrepp i maktbalansen mellan arbetsgivare och löntagare på arbetsplatsen, och vi måste på samma sätt gå in lagstiftningsvägen och skapa ett ökat medinflytande och bestämmanderätt för samhället när det gäller bl.a. miljöfrågorna, planfrågorna och prisfrågorna. Då kan man ställa sig frågan: Hur långt har vi de borgerliga partierna med i det arbetet, alltså när det verkligen gäller att göra hårda ingrepp i marknadshushållningen för att skapa en ökad jämlikhet på olika avsnitt? Jag tror inte att vi kan räkna med något starkare stöd från den borgerliga fronten i det arbetet. De här frågorna vill vi ta fram i en fri och öppen debatt, inte gömma dem i en parlamentarisk utredning. Vi har redan den debatten, jag höll på att säga över hövan, i det socialdemokratiska partiet. Den är hård, den är frän, men den påverkar utan tvivel mycket starkt den jämlikhetsprofil som vi lägger på olika samhällsfrågor, och den påverkar givetvis också arbetet inom den jämlikhetsgrupp som LO och partiet satt i gång. Jag skulle faktiskt vilja rekommendera centern att göra på samma sätt. Det finns ju ändå ett mycket omfattande grundmaterial i dessa frågor, och det är väl för de politiska partierna bara att sätta i gång. Även om man inom centern nu har kommit litet grand på efterkälken i de här frågorna, kan man väl försöka inhämta det försprång som de andra partierna har. I den här motionen räknar man upp 27 punkter, där man anser att den föreslagna parlamentariska beredningen skall gå in och påverka utvecklingen i jämlikhetsriktning, och jag skulle utan vidare kunna räkna upp 27 punkter till. Herr Haligren räknade upp en rad väsentliga frågor som också har sitt intresse i det här sammanhanget. Jag drar alltså den slutsatsen att en utredning av det här slaget skulle spänna över alla departement, över alla utredningar, över praktiskt taget hela samhällslivet. Man frågar sig då: När skulle den utredningen bli färdig? Hur skulle den arbeta? Vore det praktiskt möjligt att komma fram till något resultat när det gäller så här omfattande frågor? På dessa frågor svarar reservanterna: Vi har sådana här övergripande utredningar när det gäller regionalpolitiken, jordbrukspolitiken, bostadspolitiken osv. Men det är ändå en väsentlig skillnad, därför att de utredningarna arbetar inom relativt sammanhållna områden. De har att röra sig inom vissa begränsade ramar, men jag kan inte nämna en politisk fråga som inte är av intresse ur jämlikhetssynpunkt. Jag tror inte heller att man skall dra alltför stora växlar på statsministerns uttalande vid Nordiska rådet; jag har inte läst det eller hört det, men det kanske ändå gäller regionalpolitiken eller något annat relativt begränsat område. Man kan vidare fråga sig hur den föreslagna kommittén skulle arbeta rent praktiskt.

När vi har behandlat den här motionen inom utskottet har vi även i år sagt att detta måste vara en uppgift för varje enskilt parti — att med det material som finns utarbeta sina egna jämlikhetsprogram, presentera dem för allmänheten och försöka skapa gehör för dem i de beslutsfattande institutionerna.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

Herr talman! Jag vill först säga några ord till herr Hallgren som höll sitt anförande med anledning av det särskilda yttrande som han fogat till betänkandet. Han frågar om vi i centern har täckning för vårt förslag, och det kan jag garantera herr Hallgren att vi har. Vi kräver en parlamentarisk utredning, och jag kan garantera att de pengarna finns, så därvidlag är det ingen risk. Jag vill bara lämna upplysningen att den garantin finns. Herr Nilsson i Östersund tog upp vårt krav på en parlamentarisk jämlikhetsutredning. Han nämnde att riksdagen i fjol avslog detta förslag med betryggande majoritet — och det är alldeles riktigt. Men vårt förslag är inte sämre för att vi återkommer i år. Det som är intressant i år är att vi fått fler än i fjol med på vår linje, och jag hade väntat mig att herr Nilsson i Östersund något mer skulle kommentera statsministerns utspel i Nordiska rådet. Jag är fullt medveten om att varje parti skall utarbeta egna program. Det gör även vi. Det är inte på det området vi skall föra någon debatt här i kammaren. Vad som nu behövs är — precis som statsminister Palme har sagt i Helsingfors — en övergripande utredning och förslag om ett handlingsprogram. Precis på samma sätt menar vi från centern att man skall ta upp de problem som existerar i detta land. Det finns säkert flera områden än de 27 som jag har räknat upp. Vi har tagit de mest väsentliga. Men om nu vi, herr Nilsson i Östersund, som har tagit upp detta skulle vara på efterkälken, hur mycket måste inte då statsministern vara på efterkälken, som har väckt detta förslag i Nordiska rådet. Herr Nilsson i Östersund påstår att det då måste gälla ett litet begränsat område. Statsministern menar att man skall ta upp hela näringspolitiken, ett förslag som vi tidigare har framlagt vid två riksdagar å rad men som har avslagits. Det går tydligen bra att i Nordiska rådet ta upp den frågan. Vi skall också ta upp hela miljöpolitiken i hela dess vidd, och vi skall ta upp hela regionalpolitiken. Jag vill inte, herr Nilsson i Östersund, hålla med om att det är ett begränsat område. Jag tycker att det omfattar de mest väsentliga delarna av det som berör samhället och den enskilda människan. Det är fråga om en jämlikhetspolitisk bedömning. Statsministern har tydligen kommit fram till samma andemening som vi har givit uttryck för i riksdagen.

Herr talman! Jag skall inte kommentera vad statsministern har sagt i Nordiska rådet, eftersom jag inte känner till det. Men skulle det vara på det sätt som här refereras, att man skall göra något slags översyn när det gäller exempelvis näringspolitiken eller regionalpolitiken i Norden, förstår jag mycket väl att det kan vara praktiskt möjligt. Då håller man sig i alla fall inom en ganska begränsad ram, och man håller sig till frågor som hör samman på ett nära och intimt sätt. Herr Stridsman och övriga centerpartister vill att en utredning för jämlikhetspolitiken skall tillsättas. Det gäller då frågor som berör praktiskt taget varje beslut som fattas, inte bara i Sveriges riksdag utan över huvud taget i alla instanser. Detta är skillnaden. Jag tror att alla som är besjälade av att dessa frågor förs framåt inte går denna väg, utan de sätter sig ned inom respektive partier och utarbetar sina speciella jämlikhetsprogram, präglade av den grundsyn man har inom partierna. Sedan tar man ut programmen till diskussion bland medlemmar och allmänhet. Dessa frågor har diskuterats praktiskt taget ända sedan det socialdemokratiska partiet bildades. Det skulle vara intressant att göra en historik och ta konkreta exempel för att påvisa detta. Det skall jag dock inte göra i denna debatt. Men om herr Stridsman tar del av vårt partiprogram och de praktiska beslut som har fattats på initiativ av den socialdemokratiska regeringen, skall han ändå finna att samtliga dessa beslut har präglats av jämlikhet och en strävan att göra det bättre för de människor som har det sämst ställt i samhället. Detta är också ett sätt att driva jämlik hetspolitik.

Herr talman! Jag vill uttrycka min glädje över att höra att socialdemokratin nu verkligen vill ta krafttag för att exempelvis beskära stora förmögenheter och stora inkomster över huvud taget. Det var en intressant deklaration som vi fick höra av herr Nilsson i Östersund, och den är jag tacksam för.

Till herr Stridsman vill jag säga att det är ganska enkelt att bara ställa sig upp här och säga att centern har täckning för denna utredning, utan att ange vad denna täckning innebär. Det är klart att detta är ganska lätt. Jag däremot deklarerade var vi skulle ta pengarna enligt våra förslag. Om vi nu skall röra oss inom ramen för detta kapitalistiska samhälle — vilket vi måste göra ända tills det är avskaffat — begär jag att också herr Stridsman deklarerar varifrån han skall ta sina pengar.
Herr talman! Får jag först säga till herr Hallgren att det skulle vara någonting nytt i den här kammaren, om man skulle ta ställning till medelsanvisningen innan man tillsatte en utredning. Först gör man ju en parlamentarisk utredning — eller någon annan utredning — som kommer med förslag, och därefter tar riksdagen ställning till eventuell medelsanvisning. Herr Nilsson i Östersund säger att näringspolitiken kanske kan vara ett lämpligt område att ta upp i ett handlingsprogram, eftersom det är ett begränsat område. Jag tackar för denna invit. Låt mig då hoppas att herr Nilsson i Östersund i vår, när vi behandlar centerpartimotionen 1315 om handlingslinjer för en aktiv näringspolitik, också kommer att aktivt stödja den motionen.
Herr talman! Jag vill bara svara att det naturligtvis beror på om det finns någonting vettigt i den motionen. Ta inte ut någonting i förskott, herr Stridsman!

Herr talman! Det vore intressant att föra den här debatten vidare. Jag skall dock inte så mycket kommentera frågan om handlingsprogram, men jag tror att de flesta här är överens om att vi saknar ett sådant för jämlikhetspolitiken i dag. Varför skall man då ha ett handlingsprogram? Jo, naturligtvis därför att samhället i reformverksamheten — på grundval av vad majoriteten kommer fram till — skall ha ett konsekvent handlande och därför att man måste prioritera inom de ramar som finns, bl.a. resursramarna. Det är från den synpunkten som jag tror att det är nödvändigt att ha ett handlingsprogram; det skulle kunna ge mera av handlingskraft än vad vi har i dag på detta område. För en framgångsrik reformpolitik är vi dessutom beroende av att — så bra som möjligt — känna till den sociala verklighet som vi vill förändra och de krafter som formar denna sociala verklighet utöver vad vi gör genom politiska beslut. Enligt min mening finns det all anledning att framhålla — som det har gjorts här tidigare — att den upplösta låginkomstutredningen lyckades ganska väl med att ge oss en bättre bild av den s.k. svenska välfärden sådan den upplevs av många låginkomstgrupper. Under kort tid har utredningen presenterat en lång rad betänkanden och delrapporter av stor betydelse för den jämlikhetspolitiska debatten, som genom klarläggande av fakta från låginkomstutredningens sida har fått ett hälsosamt inslag av konkretion och realiteter med anknytning till den enskilda människans vardag. Därmed har vi fått ett värdefullt material för en seriös debatt om sociala och ekonomiska klyftor i dagens Sverige. Jag tror nämligen att det finns en betydande risk, om vi inte för debatten kring de realiteter som låginkomstutredningen fört fram, att vi får bakslag för jämlikhetspolitiken. Det blir svårigheter i jämlikhetsdebatten, om vi för den i teoretiska målsättningstermer med mer eller mindre svag anknytning till verkligheten såsom vanliga människor upplever denna. Jag vill bara citera vad Per Holmberg säger i tidskriften Tiden nr 1:1972 under rubriken ”I stället för slutrapport” — den som uteblev på grund av att låginkomstutredningen upplöstes.

Jag vill citera en enda mening ur motionen 1382 som Gösta Andersson och jag har väckt.

Det är bra om man kan bli överens så långt. Då har man ju en bas för det handlingsprogram vi har talat om. Det är alltså inte bara en fråga om finjusteringar utan att på de verkligt viktiga punkterna försöka angripa orsakerna till och inte bara symtomen på de sämst ställda gruppernas situation i dagens samhälle. Det är dessa som måste angripas. Därför är det beklagligt, att låginkomstutredningen på grund av upplösningen inte själv blev i tillfälle att ge sin syn på vad som är speciellt viktigt att angripa i första hand, på grundval av förklaringsmodeller till hur man anser att samhället fungerar i dag. Eftersom utredningen upplösts beror vad som nu kommer att ske på regeringen, i varje fall om riksdagen följer utskottets skrivning. Trots detta vill jag gärna medge att det är ett framsteg att en utredningsman tillsatts för att göra fördelningsstudier och planera hur dessa i framtiden skall läggas upp. Jag konstaterar slutligen att vi som skrivit under motionen 1382 får ganska mycket medhåll i utskottsbetänkandet. Som herr Nilsson i Östersund också påpekade är utskottet inte för närvarande berett att tillstyrka vårt förslag. Vidare skriver utskottet: ”Utskottet vill emellertid påpeka vikten av att också i framtiden material från pågående utredningsverksamhet fortlöpande publiceras så att underlag skapas för den offentliga debatten.” I utskottets skrivning finns faktiskt en liten pekpinne till dem som upplöste låginkomstutredningen. På annat sätt kan man inte gärna tolka det. De som minns debatten från i somras minns väl också att det inte heller var många av dem som ingick i låginkomstutredningsteamet som begrep varför de inte fick slutföra sitt arbete.

Herr talman! När vi i vår motion, nummer 1423, hemställer om en parlamentarisk utredning för att överse det tidigare arbetet och fullfölja det återstående arbetet på expropriationslagstiftningens område, så är det av den anledningen att vi anser att det arbete och det material som låg till grund för det beslut, som höstriksdagen i fjol fattade, var ytterst bristfälligt. Vi anser det också vara otillfredsställande att det fortsatta arbetet endast bedrivs på departementsnivå. Varken jag eller det parti jag representerar har något emot att en reformering av expropriationslagstiftningen äger rum. Den gamla lagstiftningen hade en hel del brister. Jag har tidigare här i kammaren framhållit den långa tid och de höga kostnader för kommunerna som blev följden när man någon gång tillämpade den gamla lagstiftningen.

Motiven för en reformering av expropriationslagstiftningen är angelägna och vi har kraftigt opponerat oss mot det sätt, på vilket regeringen handlagt frågan. Propositionen från i höstas anser vi i många stycken vara ofullständig och bristfällig. Frivilliga markförvärvsuppgörelser är givetvis i alla lägen att föredra och bör eftersträvas. Expropriation skall alltså ses som en nödutväg när en frivillig uppgörelse över huvud taget eller på rimliga villkor inte är möjlig att uppnå. Man måste då naturligtvis förutsätta att den mark som kommunen vill expropriera kommer att på ett eller annat sätt tas i anspråk inom en kort tidrymd. På vilket sätt man sedan upplåter marken — genom tomträtt eller försäljning — är en annan och i detta sammanhang egentligen helt ointressant fråga. Det väsentliga är att kommunen kan styra samhällsutbyggnaden på ett tillfredsställande sätt. Att sträva efter ett totalt kommunalt markägande är varken nödvändigt eller önskvärt. Tvångsrätten mot ägare av egnahem och fritidsbostäder får hävdas endast när det framstår som oundgängligen nödvändigt från samhällsbyggnadssynpunkt. Här är det viktigare än någonsin att samhället använder sina maktmedel varsamt. När inlösen av egnahem ändå måste ske genom expropriation, får löseskillingen aldrig sättas lägre än vad som erfodras för anskaffning av annan, likvärdig bostadsfastighet. Hur en fastighet som blir föremål för expropriation skall värderas är naturligtvis en besvärlig fråga. En fastighet kan bli mera värd även i fast penningvärde dels på grund av förbättringar som ägaren gör på fastigheten, dels på grund av de åtgärder som samhället vidtager i omkringliggande områden. Expropriationsutredningen grubblade länge på frågan och föreslog att marknadsvärdet skulle bestämmas till den nivå det hade när ansökan om expropriation gavs in till domstol. När propositionen förelades riksdagen i höstas föreslogs en helt annan lösning, som innebar att man ibland måste gå 15 år tillbaka i tiden för att fastställa fastighetens värde. Dels hade regeln i och för sig behövt prövas av remissinstanser, dels kunde inte reglernas konsekvenser bedömas utan hänsyn till förfarandereglerna. När riksdagen beslutade att propositionens osäkra och krångliga värderingsregler skulle börja tillämpas, lades därmed en mycket svår uppgift på den enskilde fastighetsägaren. Man utgick ifrån att värdeökningen berodde på förväntningar om ändring i markens och fastighetens användningssätt. Om någon del av värdeökningen beror på annat, t.ex. fastighetsägarens förbättringsåtgärder, ligger det på ägaren att bevisa sambandet däremellan. För fastighetsägare som har råd att anlita juridisk och ekonomisk expertis kan uppgiften säkert lösas, men för andra fastighetsägare kan det nära nog vara en omöjlig uppgift att gå 15 år tillbaka i tiden för att vara säker på att han får fullgod ersättning för sin fastighet. Här finns alltså en betänklig rättssäkerhetsaspekt som borde ytterligare belysas. Om i stället värderingen sker vid tidpunkten för ansökan om expropriation och markägaren får begära prövning av ersättningsfrågan inom ett år efter det att expropriationstillstånd beviljats, kan problemet med uppkomna förväntningsvärden klaras. Härigenom kan problemet med oförtjänt markvärdestegring angripas. Eftersom löseskillingen inte påverkas av planer som kommunen lägger fram efter ansökningstidpunkten, skapas därmed gynnsamma förutsättningar för en offentlig debatt kring bland annat den aktuella bebyggelseplaneringen. Herr talman!

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Jag var medveten om att han så här tidigt på våren inte skulle kunna ge något exakt besked om att han kommer att begära ökade medel just till detta ändamål. Jag vill dock understryka vikten av att man får ett tilläggsanslag till detta område därför att bilen betyder onekligen väldigt mycket för de handikappade, för att de skall kunna fullgöra ett arbete. Det är stor balans nu hos arbetsmarknadsstyrelsen på detta fält. Därför är det angeläget att man får ökade medel till sitt förfogande för att minska den balansen. Det är alldeles uppenbart att det finns en mängd handikappade som behöver byta bil. Jag tror den nämnda balansen främst gäller detta behov och i mindre utsträckning nyanskaffning av bilar. När vederbörande haft bilen ett antal år och har kört den hårt blir den givetvis sliten och behöver bytas. Jag har velat använda frågeinstitutet för att i varje fall försöka utöva en viss påtryckning på inrikesdepartementet, och jag hoppas att man när inrikesministern så småningom lägger fram tilläggspropositionen rörande beredskapsarbeten m.m. också skall kunna påräkna medel till detta område, som det är angeläget att försöka få mera medel till. Än en gång, tack för svaret.

Herr talman! Herr Enlund har frågat chefen för socialdepartementet, om han anser att löntagarna på ett tillfredsställande sätt blir informerade om att rätten till arbetslöshetsförsäkring i erkända arbetslöshetskassor är oberoende av medlemskap i motsvarande fackorganisation och, om så ej är fallet, om han ämnar ta initiativ i syfte att förbättra informationen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Information om arbetslöshetsförsäkringen liksom om andra arbetsmarknadspolitiska förmåner lämnas bl.a. genom arbetsmarknadsverket, i första hand av arbetsförmedlingarna. I handboken för arbetsförmedlare framhålls att de erkända arbetslöshetskassorna är öppna för var och en som mot lön arbetar inom en kassas verksamhetsområde, dvs. även för den som inte är fackligt organiserad. I övrigt ges information genom de organ som administrerar verksamheten, alltså arbetslöshetskassorna. Arbetsmarknadsstyrelsen informerar i sin egenskap av tillsynsmyndighet kassorna om gällande regler bl.a. beträffande rätten till medlemskap i kassorna. Informationsverksamheten bör enligt min mening även framdeles ske på dessa vägar. Det är härvid självklart att korrekta upplysningar om rätten till medlemskap måste lämnas.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är pressuppgifterna om att var tredje arbetstagare eller i runt tal en miljon i dag skulle stå utanför arbetslöshetsförsäkringen. Att en sådan situation är ganska ohållbar tror jag vi alla kan vara överens om. Problemet blir särskilt brännande i tider då risken för arbetslöshet ökar. Det kan finnas många faktorer som medverkar till att så många arbetstagare står utanför de erkända arbetslöshetskassorna, men avsikten med min fråga var att få en av dessa faktorer belyst, nämligen frågan om informationen om de bestämmelser som gäller för medlemskap i de erkända arbetslöshetskassorna. I statsverkspropositionen meddelas att av arbetslöshetskassornas samlade inkomster budgetåret 1971/72 på drygt 450 miljoner kronor beräknas 315 miljoner utgöra statsbidrag, 105 miljoner medlemsavgifter och resten, 31 miljoner, utgöra räntor på kassornas fonder. Dessa siffror om arbetslöshetsförsäkringens finansiering ger enligt min mening tillräckliga skäl för den uppfattningen att även staten har ansvar för att arbetstagarna får en lättillgänglig och korrekt information om möjligheterna att teckna arbetslöshetsförsäkring. I den s.k. socialkatalogen, som distribuerades till alla svenska hushåll för ett par år sedan, är uppgifterna om villkoren för medlemskap ytterst knapphändiga, för att inte säga obefintliga. I den nya upplaga som jag förmodar snart skall komma hoppas jag därför att en komplettering i detta avseende kommer att ske. Jag hade hoppats att i samband med svaret på min fråga få ett löfte om detta. Det var också anledningen till att jag ställde min fråga till chefen för socialdepartementet — socialkatalogen distribueras nämligen från detta departement. Nu har jag inte fått något bestämt löfte på denna punkt och inte heller något besked om att man på andra vägar skall försöka förbättra informationen. Jag noterar ändå med tillfredsställelse slutmeningen i herr statsrådets svar, där han hänvisar till de informationsvägar som nu finns. Han säger att det är självklart att korrekta upplysningar om rätten till medlemskap måste lämnas. Jag är emellertid inte helt till freds med förhållandena, eftersom jag vet att så många har svårigheter att få denna information. Med anledning av statsrådets hänvisning till arbetsförmedlarnas roll i sammanhanget vill jag säga, att man redan när man kommer till arbetsförmedlingen är arbetslös. Man bör då långt dessförinnan ha denna trygghetsfaktor ordnad. Jag tackar än en gång för svaret på min enkla fråga.
Herr talman! Jag kan göra den kompletterande kommentaren att man naturligtvis kan ställa anspråk på att socialkatalogen skulle vara fylligare i olika avseenden. Det skulle emellertid beträffande praktiskt taget alla uppgifter i denna katalog ha funnits anledning att ge vidare information. Jag tror inte att man kan säga att detta område har blivit snävare beskrivet än andra. Det gäller att med få ord säga så mycket som möjligt — att säga allt är ju knappast möjligt. Jag vill också för undvikande av missförstånd säga att en förutsättning för att man skall få bidrag ur kassan är att man verkligen har haft förvärvsarbete på det område som den avser. Dessutom finns det regler om att man skall ha arbetat en viss tid innan man förvärvar rätten att få ut någon ersättning. Jag har mycket svårt att föreställa mig att det ute på arbetsmarknaden finns något större antal människor som skulle vara okunniga om möjligheten att gå in som medlem i arbetslöshetskassan. Självfallet skall man göra allt för att sprida information, men det finns nog inte anledning att tro att man med en kampanj skulle kunna åstadkomma någon nämnvärd förändring. Det finns faktiskt en del personer som avstår från att lösa sin trygghetsfråga på detta sätt. Försäkringsskyddet är ju förenat med en liten avgift, och människor kan ibland redovisa betänkligheter också av andra skäl. Jag har haft tillfälle att arbeta i ett fackförbund under något tiotal år, och jag fick då kunskap om de förhållanden som gäller för en arbetslöshetskassa och om dess möjligheter att rekrytera medlemmar. I stort sett torde det vara så att de områden som har svag anslutning till arbetslöshetskassorna också har en klen facklig rekrytering. Det finns ett samband mellan dessa förhållanden. Den som är intresserad av ett fackligt medlemskap är också inställd på att lösa sina trygghetsfrågor. Jag tror inte att det är bristande information som är huvudorsaken till att en del står utanför arbetslöshetsförsäkringen.
Herr talman! Jag har under de senaste dagarna försökt sätta mig in i vilka möjligheter som finns att få information på det här området. Jag har sett efter vad det står i socialkatalogen, och statsrådet medger att informationen där kunde vara fylligare på denna punkt liksom på åtskilliga andra. Där står bara: ”Det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet ordnas för de flesta förvärvsarbetande genom den erkända arbetslöshetskassan där man är medlem. Arbetslöshetskassor finns inom de fackliga organisationerna.” Det finns väl ändå en risk för att den som står utanför den fackliga organisationen lägger den här upplysningen ifrån sig med en suck. I en skrift som heter Vår trygghet och som är utgiven av Rådet för social information, där bl.a. LO och TCO är representerade, kan man läsa följande: ”Arbetslöshetskassorna är med några undantag organiserade som rikskassor för samtliga anställda inom ett visst yrkesområde. De har tillkommit på initiativ av fackliga organisationer, som i allmänhet i sina förbundsstadgar föreskrivit, att medlemmarna skall tillhöra den för facket bildade arbetslöshetskassan.” Där sägs alltså att fackföreningsmedlemmarna i regel skall tillhöra arbetslöshetskassan. Men den grupp som av en eller annan anledning står utanför fackorganisationen får inte heller där någon upplysning om hur han skall bete sig, och det är en lättillgänglig och korrekt information även till den gruppen som jag tycker är viktig.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig om jag är beredd att förlänga försöksverksamheten med nya samarbetsformer vid socialhögskolorna ytterligare ett år. Försöksverksamhet med nya samarbetsformer vid socialhögskolorna skall enligt hittills fattade beslut pågå t.o.m. utgången av detta budgetår. Nämnden för socionomutbildning har i uppdrag att komma in med de förslag som föranleds av erfarenheterna av försöksverksamheten. Jag är beredd att i positiv anda pröva en eventuell framställning från nämnden om förlängning av försöksperioden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tolkar det verkligen såsom positivt. Jag föreställer mig alltså att den sista meningen, där det sägs att statsrådet är beredd att i positiv anda pröva en eventuell framställning om förlängning av försöksperioden, innebär att det blir en sådan förlängning. Läget är nämligen det att det inte har ägt rum någon egentlig försöksverksamhet med de här varierande samarbetsformerna inom socialhögskolorna, och då kan man ju inte heller utvärdera dem. När socialhögskolorna skulle starta försöksverksamheten fick de inte några gemensamma modeller för hur verksamheten skulle gå till, så som man fick för övrigt inom UKÄ-området. Därför har mycket arbete lagts ned vid olika socialhögskolor för att finna lämpliga modeller. Det kan väl sägas att det ställe där man har lyckats allra bäst är Umeå. För övrigt har det alltså mera varit fråga om utredningsarbete än om praktisk prövning av olika modeller. Emellertid är man nu på väg mot att hitta praktiska modeller för hur samarbetet skall bedrivas, och i det läget hade det verkligen varit dumt att försöka begära in utvärdering av någonting som ännu inte ägt rum och stoppa någonting som skulle kunna bli användbara former för samarbete mellan lärare, annan personal och elever vid socialhögskolorna. Jag tackar alltså för svaret och föreställer mig att det blir en förlängning av försöksverksamheten.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om regeringen överväger åtgärder i syfte att undvika den kris för svensk bokHandel som skulle inträffa ifall bokhandeln fråntogs sin nuvarande uppgift att svara för distribution av läromedel och biblioteksböcker. Sedan en tid övervägs enligt vad jag erfarit inom Svenska kommun förbundet och Bibliotekstjänst nya former för distribution av böcker till skolor och bibliotek. Jag finner det naturligt att kommunerna försöker utforma bokdistributionen så rationellt som möjligt. Det förefaller mig emellertid vara omöjligt att för närvarande bedöma om de nu aktuella åtgärderna behöver leda till en kris för bokhandeln. Jag utgår från att de enskilda kommunerna vid sin bedömning av t.ex. inköpsförmånerna vid anskaffning av böcker även beaktar eventuella effekter för den lokala bokhandeln. Förutom de förändringar som här berörts påverkas bokdistributionen av en rad andra faktorer. Enligt sina direktiv skall 1968 års litteraturutredning behandla härmed sammanhängande frågor. I vad mån särskilda samhällsåtgärder behövs på området kan bedömas först när denna utredning lagt fram det material som behövs för en allsidig prövning av frågan.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Nu är det förstås så att man inte bara överväger att ändra inköpsförfarandet; det finns redan — såvitt jag känner till — ett avtal mellan Kommunförbundet och skolförlagen. Det innebär att kommunerna i fortsättningen kan gå förbi bokhandeln och köpa sina biblioteksböcker och sina skolböcker direkt från förlagen, vilket i sin tur innebär att många boklådor förlorar sin största kund. För många av dem innebär detta en risk att de måste slå igen. De som framför allt kommer att drabbas är de små boklådorna. För många av dessa svarar kommun försäljningen för den övervägande delen av omsättningen och för en ganska viktig del av intäkterna. De här små boklådorna finns i regel i de små tätorterna som genom denna åtgärd riskerar att få sin närservice ytterligare försämrad. Därför är detta ett regionalpolitiskt problem. Men det är också ett kulturpolitiskt problem. Många av våra förlag dras med ekonomiska svårigheter. Författare har svårt att få sina verk tryckta. Särskilt svårt är det för den kvalificerade litteraturen. Detta är givetvis främst en kostnadsfråga — böckerna är för dyra. Men situationen blir ju inte bättre av att man dessutom minskar antalet försäljningsställen. Den tanke som finns bakom Kommunförbundets uppgörelse med bokförlagen är väl att man vill minska kommunernas utgifter för läromedel, och det är i och för sig ett lovvärt försök, eftersom skolboksutgifterna nästan fyrdubblats i somliga kommuner under de senaste tio åren. Men för det första verkar det som om Kommunförbundet räknar med högst orealistiska vinster genom att självt ta över de distributionsuppgifter som bokhandeln har i dag, och för det andra är det inte i distributionsledet som fördyringen ligger. Den har i stället väsentligen att göra med högre pedagogiska ambitioner, med dyrare utstyrsel på böckerna, med större krav på individualiserat material, med höga initialkostnader för nya böcker etc. Här skulle kommunerna, såvitt man begriper, även med bokhandeln kvar i bilden effektivare än hittills kunna utnyttja sin monopolställning som skolboksköpare för att förhandla med förlagen om teknisk kvalitet, om produktutveckling, om maximipriser på vissa typer av böcker etc. Det har man emellertid inte gjort. I stället har man valt en väg som kan komma att innebära ett dråpslag mot bokhandeln. Det är en åtgärd som går stick i stäv emot de regionalpolitiska målsättningar som vi är överens om, och den går även stick i stäv emot, eller i varje motverkar den, de syften för vilka litteraturutredningen tillsatts. Utbildningsministern säger att han hoppas att kommunerna tar hänsyn till bokhandelns situation, när man bedömer upphandlingsfrågor. Det är bra att han riktar den maningen till kommunerna. Men sedan säger han också att vi skall avvakta och se vad litteraturutredningen kan komma fram till. Risken är bara att nedläggningen av boklådor blir ett faktum redan innan litteraturutredningen hinner komma med något förslag och regeringen hinner lägga fram någon proposition i anledning av detta.

Herr talman! Först en liten korrigering med anledning av herr Ullstens anförande. Något avtal har inte slutits mellan förlagen och Kommunförbundet. Efter kontakter har förlagen kommit fram till en branschprislista som ger kommunerna samma ställning som bokhandlarna. Böckerna får alltså nettopriser som gäller alla köpare. Det är naturligtvis svårt att yttra sig med säkerhet om i vilken grad de små bokhandlarna blir drabbade. Vissa antydningar går nog ändå att få fram. När det gäller bibliotekslitteraturen fick bokhandeln 1970 2,5 miljoner kronor i ersättning för sambindningsdistributionen. Denna summa fördelades dock mycket ojämnt. 93 stora A-boklådor svarar för två tredjedelar av omsättningen, och de fick samma andel av ersättningen. Till de återstående 350 bokhandlarna gick endast 0,8 miljoner kronor eller ca 2 300 kronor per bokhandel. Ersättning gick alltså i huvudsak till stora och endast i undantagsfall till nedläggningshotade boklådor. Samma tendens har vi också när det gäller skolboksdistributionen, men där kan man kanske inte med riktigt samma säkerhet yttra sig om effekten. Jag vill emellertid peka på ytterligare ett förhållande som visar att vi bör akta oss för att göra tvärsäkra påståenden om en snabb bokhandelsdöd på mindre orter — herr Ullsten talade ju om att det skulle bli ett dråpslag mot bokhandeln. Av en enkät som Kommunförbundet gjort framgår bl.a. att stora boklådor i Stockholm offererade läroböcker till hela landet och ofta konkurrerade med den lokala bokhandeln. En av de större bokhandlarna i Stockholm levererade vid tidpunkten då enkäten gjordes läroböcker till bl.a. Värmland och Dalsland. Effekten kanske alltså inte är riktigt så stor som man kan tro vid en ytlig statistisk bedömning.

Herr talman! Jag vet inte hur avtalet skall karakteriseras, men faktum är att kommunerna nu har möjlighet att med vissa rabatter köpa böcker direkt från förlagen, vilket de inte hade tidigare. Det leder naturligen till att i varje fall de kommuner som tror på Kommunförbundets beräkningar av hur mycket billigare detta skall bli kan komma att utnyttja den inköpskällan i stället för att som hittills gå via bokhandeln på orten. De siffror som utbildningsministern redovisade kan jag inte närmare beröra, eftersom jag inte känner till hur de är uträknade. Där utbildningsministern lämnade exakta siffror handlade det ju bara om biblioteksböckerna, och de utgör en mycket liten del av den försäljning som det här handlar om. Den avgörande delen är skolboksförsäljningen. Såvitt jag kan begripa av de handlingar som jag tagit del av från opartiskt håll utgör skolboksförsäljningen en väldigt stor del av den totala omslutningen för främst den mindre bokhandeln, som i regel finns i den mindre tätorten i landsorten. Man räknar med — Erik Höök gör det t.ex. i en artikel i Dagens Nyheter — att om denna stora klump i de små bokhandlarnas verksamhet försvinner, då försvinner också det som utgör ryggraden i dessa bokhandlares verksamhet. Detta leder sannolikt till att många av dem — det kanske rör sig om en tredjedel av samtliga bokhandlare i hela landet — måste lägga ned sin verksamhet därför att det som blir kvar, dvs. den svårsålda mer kvalificerade litteraturen, inte räcker som underlag för en vinstgivande verksamhet. Det är här som det kulturpolitiska problemet finns. Vi har en litteraturutredning som jobbar med att försöka finna sådana former för stöd åt bokutgivningen att man undviker statlig dirigering. Bland de former man överväger finns även sådana som förutsätter att det finns en bokhandel kvar. Risken är nu att om kommunerna lockas av Kommunförbundets som jag bedömer det helt felaktiga kalkyler kommer det i stora delar av landet inte att finnas någon bokhandel kvar, när litteraturutredningen så småningom lägger fram förslag till permanenta stödåtgärder. Därför hoppas jag verkligen — även om det hoppet bygger på ett ganska klent underlag — att den lilla maning som finns i utbildningsministerns svar skall leda till att kommunerna tills vidare fortsätter att köpa sina böcker via bokhandeln.

Herr talman! Det föreligger inga delade meningar mellan herr Ullsten och mig om värdet av att i också de glest befolkade områdena ha tillgång till bokhandel på rimligt avstånd. Det som har aktualiserat frågan är den ökade frihet att välja inköpskälla som ges den enskilda kommunen i fortsättningen. Jag är emellertid övertygad om att den inte innebär ett dråpslag mot bokhandeln, och jag vill belägga det med en siffermässig uppgift: Endast ca 10 procent av bokhandelns totala bruttovinst kan härledas från tidigare av mig nämnda typ av kommunal försäljning. Jag har förtroende för kommunalmännen i det här avseendet. Jag tror att de som sitter ute i kommunerna och känner till den konkreta situationen för den enskilda bokhandeln kommer att överväga vad den ena eller andra inköpsvägen får för effekt. Kommunalmännen känner utan tvivel ett kulturpolitiskt ansvar i den här frågan. Jag läste herr Ullstens artikel i det här ämnet i en av kvällstidningarna i dag. Hans ena önskemål, nämligen att vi skall vädja till kommunalmännen att känna detta ansvar, har jag väl härmed uppfyllt. När det gäller det andra, att vi skulle gå in med ett provisoriskt stöd till bokhandeln, tror jag att herr Ullsten håller med mig om att det inte vore särskilt bra taktik att i det här läget gå ut och vifta med ett stöd. Kommunalpolitikerna är ju också människor, och känner de att bara de driver en hård linje så tar staten över ett ansvar, då kanske det inte blir så bra för den enskilda bokhandeln. På den punkten vill jag inte utlova något provisorium, utan här får vi se vad utredningen långsiktigt föreslår och om det kan leda till några åtgärder.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig vilken vikt jag tillmäter åtgärder i syfte att motverka kvalitetsförsämring av varor, exempelvis genom vidgad skyldighet för varudeklaration, som en indirekt åtgärd i prisbekämpande syfte och huruvida jag överväger något initiativ i denna riktning. Inom kort avlämnas till riksdagen en proposition om riktlinjer och organisation för samhällets konsumentpolitik. I denna proposition kommer de frågor, som herr Lorentzon berör, att redovisas. Jag vill nu endast erinra om att jag nyligen tillkallat en sakkunnig för att utreda bl.a. frågan om obligatorisk varudeklaration i vissa fall.

Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för svaret på min fråga, i synnerhet som det den här gången var mycket positivt. Men jag vill också säga några ord om varför denna fråga ställdes. För att nå de största möjliga profiterna söker kapitalisterna nu som alltid att hålla lönerna nere. Nya maskiner och arbetsmetoder gör att arbetarna psykiskt och fysiskt pressas ner. Producera eller försvinn från arbetsplatsen — det gäller den heliga profiten. Genom monopol och kartellavtal bestämmer man i stor utsträckning själv varupriserna. Det är arbetarna och konsumenterna som får sitta emellan. På senare år har man också sett kvalitetsförsämringar som en möjlighet att ytterligare berika sig. De arbetande och konsumenterna får återigen sitta emellan. I mitt inlägg i remissdebatten den 4 november förra året anförde jag en rad exempel på hur det kan förhålla sig på det här området. Jag tog mig friheten att illustrera detta med att nämna priset på ett par barnskor som i affären där de köpts kostat 40 kronor och där det med hänsyn till kvaliteten var fråga om rena prisuppskörtningen. Skornas livslängd var kort, endast några veckor. Om man räknade årskostnaderna för dylika barnskor skulle det kosta 480 kronor att hålla barnet med sådana skor i denna låglönefamilj. I detta liksom i många andra fall kommer konsumentupplysningen i form av varudeklarationer in i bilden som en mycket aktuell fråga. Vad som gäller barnskor gäller också barnkläder och en hel rad andra varor som arbetarna och folket behöver. Nu förhåller det sig ju så, i varje fall hittills, att VDN-deklaration är frivillig. Det föreligger alltså ingen skyldighet att varudeklarera förbrukningsartiklar som skor, kläder, hygieniska artiklar eller annat. Vad beträffar skor är det ju endast ett fåtal skofabrikanter här i landet som varudeklarerar sina produkter. Varudeklarationen gäller inte för importerade skor. Inte heller gäller skyldighet för importören att märka de importerade varorna med beteckning import. Vad beträffar varudeklarationsnämndens verksamhet har den tenderat att under senare tid minska i omfattning, när behovet måste öka. En förklaring till detta anses av experter vara de inträffade företagsfusionerna. Det är självklart att en effektiv information om varan i köpögonblicket är ett väsentligt konsumentkrav. Jag är fullt medveten om att det inom det här samhällets ekonomiska ramar inte går att göra något underverk, men jag förutsätter att orden om riktlinjer och organisation gäller frågan om det nya konsumentverket som utredningen har föreslagit. Jag är också mycket tacksam för att denne sakkunnige som skall tillsättas skall utreda frågan om obligatorisk varudeklaration, och jag tackar igen för det positiva svaret.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig vilka regler och instruktioner som gäller vid uppförande av bostäder för i beredskapsarbeten sysselsatta deltagare i arbetsmarknadsutbildning och överflyttad arbetskraft samt vilka åtgärder som behöver vidtagas för att en upprepning inte skall ske av ett visst projekt i Tidaholm, för vilket den planerade byggkostnaden enligt uppgift mångdubblats. Arbetsmarknadsstyrelsen disponerar medel under särskilt anslag för att anskaffa bostäder för personer som är sysselsatta i beredskapsarbeten och för deltagare i arbetsmarknadsutbildning och överflyttad arbetskraft samt för anskaffande och uppförande av familjebostäder åt zigenare. I huvudsak gäller det här förläggningsbyggnader som styrelsen säljer eller hyr ut till kommuner och industrier till självkostnadspris. I viss utsträckning kan emellertid styrelsen också i egen regi uppföra och hyra ut förläggningsbyggnader och provisoriska familjebostäder. Enligt gällande regler kan detta ske för att övergångsvis bereda husrum åt arbetstagare, som för nyanställning flyttar till ort med utpräglad brist på arbetskraft och inte kan få bostad på annat sätt. Hyra skall därvid betalas med beaktande av gällande hyrespriser på orten. Tillämpningen av gällande bestämmelser om dispositionen av medel för förläggningsbyggnader m.m. har, såvitt jag vet, hittills föranlett tveksamhet bara i ett fall. Med anledning av de uppgifter som har förekommit i pressen har en undersökning av omständigheterna i detta fall påbörjats inom inrikesdepartementet. Vidare är fallet, enligt vad jag under hand har inhämtat, för närvarande föremål för prövning av riksdagens revisorer. I avvaktan på resultatet av dessa undersökningar är jag inte beredd att ta ställning till frågan om gällande regler för arbetsmarknadsstyrelsens förläggningsverksamhet behöver ändras eller kompletteras.

Herr talman! Jag ber att till inrikesminister Holmqvist få framföra ett tack för svaret. Riksdagen ställer till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande stora be lopp varje år för personer som råkar ut för arbetslöshet eller som inte kunnat finna sysselsättning. Då så stora resurser ställs till förfogande för att lösa sysselsättningsfrågor, måste också en genomtänkt plan finnas och kontroll äga rum. I min interpellation har jag exemplifierat med ett konkret fall som borde vara ett undantag — en villa som byggts med AMS:s medverkan och som kommit att betecknas som Sveriges dyraste villa.

Och inte kan det väl rymmas under begreppet ”provisoriska familjebostäder” som inrikesministern nämnde i svaret. Statsrådet Holmqvist säger att han känner till bara ett fall där det rått tveksamhet om åtgärder av denna art. Det måste då vara det fall som jag här åsyftar — det är jag helt övertygad om. Men, herr Holmqvist, kan ett villabygge för flera hundra tusen kronor inordnas under begreppet ”förläggningsbyggnader”? Hör inte förläggningsbyggnader hemma under arbetsvårdsverksamheten? Finns det inga spärrar eller kontrollorgan, så att kostnader av denna storleksordning inte uppkommer?

Även AMS-verksamheten måste bedrivas med den kostnadskontroll man har i annan offentlig verksamhet. Och jag vill slutligen fråga: Har man, herr inrikesminister, samma kontroll på AMS-verksamheten som när det gäller annan statlig verksamhet?
Herr talman! Om nu det fall som herr Fågelsbo åsyftar tydligen är föremål för riksdagens uppmärksamhet och jag för min del också har begärt att bli orienterad om det av arbetsmarknadsstyrelsen, så kommer vi ju att få en belysning av det.

Det är för tidigt för mig att i dag säga om jag kan ställa i utsikt att lämna en redogörelse till riksdagen. Det är inte säkert att det skall ske i den ordningen, sedan revisorerna nu tagit sig an saken. Men jag har för egen del ansett det vara angeläget att få förhållandena belysta. Och jag vill ändå göra herr Fågelsbo uppmärksam på att hur vi än stiftar lagar och hur vi än skriver kungörelser, så kan man i praktisk tillämpning ute i livet ställas i situationer som är så egenartade, att det kan vara mycket svårt för dem som har att handlägga uppgifterna att träffa det riktiga valet. Det kan vara lätt, sedan hela processen så att säga är slutförd, att ha en mening om det. Men för den enskilde tjänstemannen, som självfallet inte känner till alla de omständigheter som sedan kan tillkomma, kan det vara mycket svårt att ta ställning på ett tidigt stadium. Det är en sak som måste beaktas. Och därför kan man heller aldrig av enstaka ärenden, hur märkliga de än kan te sig, få någon uppfattning om hur verket sköter denna verksamhet. Tvärtom tror jag man kan säga, att när förhållandena uppmärksammas så sällan som fallet är, så måste det vara ett uttryck för att ”hälsan tiger still”, att man i det stora hela har anledning räkna med att verket handlägger dessa frågor med mycket stor noggrannhet och följer gällande instruktioner. Detta är vad jag har anledning säga i dag. Om jag skulle komma till en annan uppfattning senare, så ger väl det anledning för oss att ändra instruktionerna.

Herr talman!

Arbetsmarknadspolitiskt motiveras den i interpellationen avsedda utbildningen av att vi här har ett yrkesområde med uttalad brist på utbildad arbetskraft, samtidigt som det finns arbetssökande, vilka genom denna utbildning kan beredas varaktig sysselsättning. De förutsättningar som allmänt gäller för den s.k. bristyrkesutbildningen inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen är alltså för handen i detta fall. Interpellanten synes inte heller ha någon annan uppfattning. Vad beträffar utbildningens innehåll vill jag påpeka att man från arbetsmarknadsstyrelsens sida har förutsatt att det krav på objektiv undervisning som gäller för den ordinarie prästutbildningen skall gälla även för den av arbetsmarknadsverket anordnade utbildningen. För egen del ser jag detta objektivitetskrav som en självklarhet. Därmed har jag också besvarat interpellantens övriga frågor. Jag förutsätter att universitetskanslersämbetet, som har i uppdrag att komma in med förslag angående den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation, får del av erfarenheterna av den nu bedrivna verksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Att arbetslösa akademiker på sätt som nu skett genom arbetsmarknadsstyrelsens försorg får möjlighet att slussas in på ett uppenbart bristområde i vårt land kan man i dagens läge inte ha någon invändning emot. Där är vi alla ense.

Statsrådet Moberg säger att man från arbetsmarknadsstyrelsens sida ”har förutsatt” att samma objektivitetskrav skall gälla även för denna nya form av prästutbildning. Frågan blir då, om man har övertygat sig om att också den andra parten är införstådd med detta. I en seriös intervju, vars fakta icke på något sätt har dementerats, framhölls strax efter kursstarten från den teologiska ledningens sida att man var ytterst tillfredsställd över att det nu var den svenska kyrkan själv som för första gången fick anordna en prästutbildning. Man framhöll också att däri låg en möjlighet att ge delar av undervisningen — och därvid nämndes speciellt dogmatiken och liturgiken — en konfessionell prägel, eftersom man nu icke — det utsades direkt — behövde ta hänsyn till de krav på en objektiv undervisning som gäller för universiteten. Man framhöll därvid också värdet av att kursen är förlagd till en internatskola där intrycken blir mer koncentrerade och verkningsfulla. Men, herr talman och herr statsråd, det är nu en gång så här i världen att teori och praktik ofta är två vitt skilda ting! Jag kan bara uttala den livliga förhoppningen att det inte är så, att arbetsmarknadsstyrelsen svarar för teorin om den självklara objektiviteten, medan den nya kursen och dess ledning står för en praktik där man åsidosätter objektivitetskraven. På grund av detta tidigare omnämnda uttalande var det som jag ställde min andra fråga, därför att jag ville påminna om att vi inom den svenska kyrkan av i dag har en rad olika strömningar, från högkyrklighet till lågkyrklighet, lestadiansk fromhet, schartauanism och många, många andra, som alla förtjänar att respekteras. Just därför är det av vikt att den teologiska utbildningen skolar till objektivitet — det är av ett utomordentligt värde.

Den av universitetskanslersämbetet tillsatta utredningen om den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation har ju överlämnat sitt betänkande, dagtecknat den 20 december 1971.

Vad universitetskanslersämbetet kommer att välja eller vraka i utredningens förslag kan man naturligtvis diskutera, men jag är fullkomligt säker på att det som kommer att stå fast av de av utredningen framförda kraven är att man kräver objektiv och kritisk analys utan konfessionell styrning. Jag vill slutligen uttala förhoppningen att insynen i Lekmannaskolans kurs är av den art att den förhindrar varje försök att i en undervisning, betald icke av svenska kyrkan utan av arbetsmarknadsstyrelsen, införa inslag som står i strid med gällande regler för motsvarande prästutbildning vid våra universitet.
Herr talman! Med anledning av fru Åsbrinks kommentar till mitt svar vill jag bara kort markera att jag förutsätter att kursledningen begrundar och beaktar vad jag sagt i mitt svar.

Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Riksdagen fattade år 1967 beslut om en betydande reformering av klassoch ämneslärarutbildningen. I de mål och riktlinjer för lärarutbildningen som fastställdes av Kungl. Maj:t år 1970 framhålls bl.a. att ”varje studerande skall förvärva sådana insikter i psykologi, särskilt personlighetsoch utvecklingspsykologi som bidrar till att skapa förståelse för eleverna och för deras skilda förutsättningar för skolarbetet — — — att utveckla de studerandes människointresse, människokännedom och samarbetsförmåga är angelägna uppgifter i all lärarutbildning”. Detta övergripande mål återspeglas också i de reviderade studieplaner för de aktuella utbildningarna som skolöverstyrelsen nyligen gett ut. Överstyrelsen kommer inom kort att lägga fram förslag till ändrad organisation av praktikterminen i klassoch ämneslärarutbildningen. Fru Åsbrinks båda första frågor bör kunna aktualiseras i ett sådant sammanhang. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till vad jag uttalat i statsverkspropositioner: om värdet av arbetslivserfarenhet för dem som söker sig till lärarutbildning. Vid betygsättningen av lärarskickligheten utgör vad interpellanten kallar det pedagogiska, psykologiska handlaget en väsentlig del av underlaget. Inom skolöverstyrelsen pågår nu också ett utredningsarbete om betygen i lärarutbildningen. Överstyrelsen tillsatte hösten 1970 en arbetsgrupp med uppgift att utreda behovet av betyg i lärarutbildningen, betygsättningens utformning, funktion och effekter samt att lägga fram erforderliga förslag. Arbetsgruppen kartlägger bl.a. de kriterier som ligger till grund då betyg sätts i lärarskicklighet. Fru Åsbrinks tredje fråga kommer således att kunna belysas i detta sammanhang. Beträffande den sista frågan vill jag erinra om att reglerna om vitsord i tjänstgöringsbetyg sedan den 1 januari 1970 är desamma för alla kategorier lärare inom skolväsendet. Lärare erhåller betyg över sitt sätt att fullgöra sin tjänst. Endast två vitsord förekommer, nämligen Gott och Mindre gott. För lärare i läroämnen gällde tidigare att betyg sattes rörande lärares nit, skicklighet, sätt att behandla lärjungarna samt förmåga att bland lärjungarna upprätthålla ordning. Betyg sattes enligt en femgradig skala. Lång erfarenhet visade emellertid att det i praktiken inte gick att på ett meningsfullt sätt använda sig av ett så differentierat betygssystem när det gäller lärares tjänstgöring. Endast i sällsynta undantagsfall användes annat än det högsta vitsordet. Redan användning av näst högsta vitsord uppfattades som en prickning. På grundval av erfarenheter som gjorts i fråga om tjänstgöringsbetyg för folkskollärare, där tidigare det enklare systemet användes, genomförde skolöverstyrelsen den nämnda förändringen från den 1 januari 1970. Ändringen vidtogs efter samråd med bl.a. personalorganisationerna. Enligt vad överstyrelsen under hand meddelat har inga negativa erfarenheter gjorts av den vidtagna ändringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på mina många frågor. Jag är glad åt den positiva tonen i hela svaret. Det är utförligt dessutom och visar att det rör sig om frågor som man arbetar intensivt med i skolöverstyrelsen. Jag tror i alla fall vi är ense om att det finns en rad svårlösta problem just nu. Jag för min del har ett mycket starkt intryck av att i skolans värld problemet är koncentrerat till de personliga relationerna inom skolan. Det är därför jag ser utbildningen i psykologi av den blivande läraren som ett så ytterst viktigt inslag i skolarbetet.

Beträffande lärares utbildning i psykologi tycker de flesta lärare, när de kommer ut, att de inte har fått tillräckligt. Detta har jag hört även av de unga som nu går sina praktikterminer. De tycker fortfarande att de inte lärt sig nog av psykologi, om hur man handskas med människor. Det är att hoppas att de nya principerna skall slå igenom, så att det blir en tillfredsställande utbildning. Men orden är så vackra och så stora att man nästan blir ängslig för hur de i praktiken skall förverkligas. Det vore bättre att inte sikta fullt så högt som till denna utomordentliga mognad i skolan, när vi vet att vi har så svårt med genomförandet. Kanske ligger något av problemet i att lärare och elever delvis är skygga för varandra. Jag diskuterade dessa problem med en europeisk forskare som har sysslat med skolväsendet i Amerika. Denna forskare har nu kommit till Sverige för att undersöka och utvärdera svenskt skolväsen och framhöll som något av det ytterst positiva i amerikanskt skolväsen att lärarna så mycket deltog med eleverna i deras fritidssysselsättningar. De umgicks med dem helt enkelt. Jag tror att om det finns en bristande kontakt mellan lärare och elever i våra skolor så beror det ofta på den beryktade svenska blygheten. Jag vill inte beskylla — vilket man ibland får höra att allmänheten gör — lärarna för att vara likgiltiga för eleverna. Men de kan liksom inte handskas med dem, och då drar de sig tillbaka. Då kan det bli såsom en artikel i en veckotidning just nu skildrar. En kurator säger: ”Det är inte i första hand psykologer och kuratorer som ska ge eleven samtalsterapi för då har ju redan något gått på tok. Elever vill prata med sin klassföreståndare eller någon ämneslärare om sina studier. Eller bara prata. Det kan hända att pratstunden med läraren är det enda samtal ett barn har om dagen! Hemma blir det inte så mycket sagt. Men eftersom klassrum är avskaffade och det inte längre finns någon plats där elever kommer i självklar, nära kontakt med varandra och med lärarna så kan det gå veckor utan att en elev samtalar med en enda människa! Går omkring som en öde ö!” Det är naturligtvis ett extremt fall, men situationen kan vara sådan. Jag undrar om vi inte skattar för mycket åt effektiviteten, med moduler och allt som driver lärarna från den ena platsen till den andra. De har aldrig tid att stanna upp och språka med en elev. Rasterna i den gamla formen var inte så tokiga som tillfälle till själavårdande samtal för båda parterna. En lärare kunde komma underfund med en elev och en elev kanske också kunde få en bättre kontakt med läraren. Mina frågor om betygen för lärarna gäller just hur man skall pejla lärarens intresse för människor — för det är ju det viktigaste av allt, sedan — Nr 28 klarar han hela undervisningen — om man inte i utbildningen skulle ägna Torsdagen den sig litet mer åt pedagogisk själavård för lärarna. Det kanske låter 24 februari 1972 teologiskt, men själavård behöver vi alla i olika sammanhang. Lärarna behöver själva få hjälp till en personlig mognad i förhållande till eleverna. Där tror jag vi fortfarande missar något. Utbildningen är bara inriktad på relationen från lärare till elev, men den skulle behöva vårda lärarpersonligheten också. Vi får hoppas att det blir en bättring på den punkten. Varför skulle man inte kunna använda t.ex. en pedagogdag till ett sådant personlighetsvårdande ändamål för lärarna själva, inte alltid bara mata dem med mängder av kurser för den nya skolan och nya undervisningsformer och tala om hur de skall göra för att bli effektiva? Ta på en pedagogdag upp lärarnas problem och låt dem få tala och diskutera med varandra direkt och öppet! Uppmuntra lärarna litet mer! De råkar ofta i blåsväder. Skolan är ställd under en debatt, där man ständigt får höra att det är lärarnas fel om allt inte är som det skall vara. Ge lärarna en personlighetsdaning så att de står rycken för attackerna! Det är många lärare som inte orkar med det i vår tid.

Betygen är det alltid farligt att tala om. Det har inte framförts några klagomål, säger statsrådet Moberg. Det är möjligt, men jag är inte säker på att det är riktigt att vi inte skall veta hur en lärare är skickad att handskas med eleverna. De där två graderna rymmer ju ett enormt brett område. Kunskapen är ovärderlig, men det psykologiska handlaget är oumbärligt för en lärare. Med det nuvarande grova betygssystemet blir lärarna kanske i stället beroende av underhandsupplysningar. Det måste ju bli väldigt många elever som faller inom samma betygsram. Lämnas sådana upplysningar herrar emellan, kallas det väl att konstatera fakta. Är det kvinnor som frågar varandra, kallas det ju i regel för skvaller. Jag vet inte vilken beteckning man föredrar. Frågan är emellertid om en lärare eller vilken människa som helst i vårt land — detta har ju också diskuterats i samband med elevbetygen — är mera betjänt av ett personligt omdöme som inte kan kontrolleras än av ett mera differentierat betyg. Jag vill litet grand invända mot statsrådet Mobergs påstående att man inte skulle ha använt annat än de högsta vitsorden i detta sammanhang. Då borde man ju snarare ha skickat ut en anmaning till rektorerna att använda ett mera differentierat betygssystem — man älskar ju statistiska betygsfördelningar! Man behöver ju fördenskull inte gå in för en sådan strikt fastställd skala som gäller för elevernas betyg. Jag har erfarenhet av att man i ganska hög grad har utnyttjat de olika vitsorden vid bedömningen av en lärare. Man talar om mobbningen både mot lärare och mellan elever. Vi 139 behöver lärare som har en egen inre trygghet. Det är den första psykologiska fostran som behövs av en lärare för att han skall kunna förstå eleverna. Vi behöver också lärare som har tid att studera sina elever. Man kan nämligen lära sig mycket genom att iaktta dem, om man inte är alltför upptagen av att jaga mellan moduler på olika håll. En ökad psykologisk mognad, mindre skolor och mindre jäkt mellan moduler tror jag skulle betyda att de personliga relationerna inom skolvärlden blev oändligt mycket bättre till gagn för skolan och för hela vårt samhälle.

Herr talman! Mycket av det som fru Åsbrink nu har sagt rörande de svåraste problemen i skolan har jag ingen anledning att invända mot. Det stämmer väl med den allmänna bild som vi både inom departementet och inom skolöverstyrelsen har av var svårigheterna sitter.

Att lärarutbildningen i detta sammanhang är väsentlig är vi också överens om.

Jag har under tillämpligt anslag i årets statsverksproposition också markerat att en del av fortbildningen i dag kanske i något för stor utsträckning ägnas åt detaljer inom ämnena och mindre åt de stora problem som förekommer i samspelet mellan elver och lärare. Icke desto mindre vill jag hävda att den svenska skolan på fortbildning av sina lärare satsar mycket stora belopp. Vi har nu förslag om att närmare 40 miljoner kronor nästa år skall satsas på lärares fortbildning och har därvid markerat att just problem av den typ som fru Åsbrink tar upp i interpellationen bör ges en större tyngd i fortbildningsarbetet. Från lärarhåll påstås det ofta att det brukar heta att det är lärarens fel när det uppkommer problem. Låt mig säga att det är något av en mytbildning. Jag anser att påståendet är orättvist. Varken Ingvar Carlsson eller jag upplever saken så, när vi är ute och diskuterar, att de personer vi diskuterar med i första hand skjuter på lärarna. Vi försöker ständigt klargöra den enormt svåra situation som många lärare, särskilt på högstadiet, kommer i när de ställs inför problem som samhället såsom sådant har skapat. Självklart är läraren inte skuld till problemen utan i stället den som skall försöka reda upp svårigheterna. Det som fru Åsbrink särskilt trycker på, både i interpellationen och i inlägget, är en satsning inom lärarutbildningen på moment av psykologisk-pedagogisk natur. Som jag antydde i svaret, tror jag att man kan räkna med att detta kommer att beaktas i det väntade förslaget från skolöverstyrelsen. I senaste numret av Lärartidningen finns ett referat av vad den arbetsgrupp som sysslar med detta inom SÖ har kommit fram till när det gäller att förändra lärarutbildningen, särskilt på ämneslärarsidan. Om skolöverstyrelsen vidarebefordrar det förslaget till departementet, så tror jag att det kommer att leda till en större satsning än hittills på träning i de moment som fru Åsbrink särskilt talat om. Emellertid bör vi ha klart för oss att möjligheterna trots allt är relativt begränsade att den vägen lösa skolans svåra problem. Psykologin och pedagogiken har inte så många metoder att anvisa ännu. Men ökade ansträngningar bör givetvis göras. Och om vi får ett förslag från skolöverstyrelsen så tror jag, som sagt, att departementet ganska snart kommer att på den punkten villfara önskemålen. Vad slutligen beträffar betygen är jag kanske inte av samma uppfattning som fru Åsbrink. Jag tror inte att det skulle ligga något positivt i att differentiera betygssystemet när det gäller den här delen av betygsättningen mer än hittills. Jag stöder mig på en promemoria, som översänts från skolöverstyrelsen till departementet som underlag för besvarandet av interpellationen. Enligt denna PM är erfarenheterna inte särskilt gynnsamma av den tidigare starkt differentierade betygsskalan. Det är skrivet med sådan bestämdhet att jag utgår ifrån att det är riktigt. Och min egen erfarenhet, både som utbildare och tidigare statistiker, säger mig att när det gäller att mäta något så svårmätbart som lärarlämplighet och lärarskicklighet, förbättrar man inte systemet genom att försöka att inbilla sig själv och lärarkandidaterna att man kan gradera dem mer än vad man i själva verket kan. Så på den punkten — men det är väl den enda — skiljer sig min uppfattning från fru Åsbrinks.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för vänligheten att ytterligare belysa svaret. Vi får hoppas att SIA-utredningen kommer med en rad fruktbara uppslag, och jag hoppas också att det blir ett vidsträckt remissförfarande, där man kanske skickar ut remissen till låt oss säga helt vanliga skolor. Låt vanligt skolfolk, som går i det dagliga arbetet, yttra sig! Det uppkommer lätt ett expertvälde, och det kanske är märkbart — i varje fall för den som är verksam inom det här området — att det finns ett överflöd på expertis inom skolan för närvarande. Det är tacknämligt att man ägnar uppmärksamhet åt fortbildningen. Jag delar helt uppfattningen att man kanske ägnar sig för mycket åt detaljer. Det är tyvärr en relativt vanlig upplevelse att man hör lärare säga att det inte är till mycken nytta att delta i denna fortbildning.

Vad beträffar psykologi och pedagogik och anmärkningen att man inte har så många metoder, så för de dock till en skolad självkännedom, vilket väl är det väsentliga i en lärargärning. Jag hoppas att det bara är överkänslighet hos lärarna när vi tycker att man ofta vill få det därhän att det är lärarnas fel. Men nog får vi, om vi ganskar massmedia, många gånger den uppfattningen att man på förhand tar ställning mot läraren och anser att det är han som har missat. I varje fall är det alltid eleven som blir fotograferad om det händer något intermezzo.
Herr talman! Jag tycker att det låter utomordentligt bra när statsrådet Moberg talar om hur viktigt det är att ta hänsyn till den förmåga som en lärare kan ha när det gäller att nå elever och förstå dem. Jag bara beklagar att man vid urvalet av elever till lärarhögskolan har en helt annan uppfattning. Man anser det ganska likgiltigt med ett omdöme som vittnar om att en blivande lärare är utomordentligt väl skickad och intresserad att ta hand om mycket svåra elever, sådana elever som samhället i övrigt gärna skuffar undan och inte vill ha att göra med. Men däremot är man vid lärarhögskolan mycket intresserad av betyg och detaljer i varje ämne. Jag hoppas på en omvändelse hos statsrådet Moberg, och jag hoppas på en liknande omvändelse hos skolöverstyrelsen. Som det är i dag finns det ingen förståelse för det värde som ligger i att en lärare förstår sig på eleverna.
Herr talman! Jag vill hålla med fru Eriksson i Stockholin om att urvalsförfarandet vid lärarhögskolorna, som tyvärr har fått en allt större vikt genom att antalet sökande så snabbt ökar jämfört med antalet platser, lämnar mycket övrigt att önska. Låt mig bara nämna hur problematiken ligger till.

Vi har efterlyst ett s.k. lärarlämplighetstest. Men ännu fem år efter det att vi gav uppdraget har våra pedagoger och psykologer inte kunnat konstruera ett test som vi och de kan anse vara tillfredsställande. Detta är det dilemma i vilket vi befinner oss. Men något är gjort, och man tar, fru Eriksson, en viss hänsyn — om än fortfarande alltför liten — till insatser av den typ som Ni nämner. Det pågår — det antyddes i mitt svar till fru Åsbrink — ett arbete på att göra intagningsbestämmelserna, bl.a. till lärarhögskolorna, annorlunda och som jag ser det rimligare än de nuvarande. Tyvärr torde det komma att dröja ännu ett par tre år innan vi kan räkna med att ha ett tillräckligt fast underlag för att kunna genomföra en förändring. I god tid kommer den frågan emellertid då att anmälas till riksdagen.